Herr talman! I förra veckan kom besked från tillverkningen i Motala, vilket innebär att närmare 400 arbetare och tjänstemän riskerar att förlora jobben. Om detta sker kommer arbetslösheten i Motala att stiga från nu ca 960 personer till omkring 1 60. Redan i dag ligger arbetslösheten i Motala över riksgenomsnittet. Om de 400 jobben försvinner kommer den att gå upp till ca 5,5 %. Ungdomsarbetslösheten, arbetslösheten bland ungdomar mellan 20 och 24 år, är redan i dag 9,6 %. Samma problem, med nedläggningar och ökande arbetslöshet, finns på många orter i Sverige på grund av den lågkonjunktur som råder. Även om problemet delas av många blir det inte mindre smärtsamt för dem det berör. Kommunens och de anställdas självklara krav är att avvecklingen av TV-tillverkningen sker i sådan takt att den kan mötas med annan produktion. Om så inte sker kommer läget i Motalaregionen att bli mycket bekymmersamt. Nokia måste därför ta sitt ansvar för sysselsättningen i Motala. Från Motala kommun sändes den 3 januari innevarande år ett brev till näringsminister Per Nokia har verksamhet även i Finland, Tyskland och Frankrike. Dessa länder har, enligt uppgift, till skillnad från Sverige bidragit med statliga medel i utvecklingsprocessen, vilket gör att Sverige har svårare att konkurrera vid en diskussion gällande omlokalisering av TV Näringsminister Per Westerberg framhåller i sitt svar till kommunen att det måste överlåtas till de enskilda företagen att på marknadsmässiga grunder fatta sina beslut. Sedan dessa brev skrevs har, som jag nämnde inledningsvis, Nokia-gruppen fattat beslut om att centralisera TV-tillverkningen till Finland och Tyskland. Koncernledningen har dock uttalat att satellit och industrielektroniktillverkningen skall bli kvar och utvecklas i Motala. Per Westerberg avslutade sitt svar till kommunen med att det givetvis var hans förhoppning att Nokia även framdeles avsåg att satsa på Luxor i Motala och att koncernen skulle uppleva näringsklimatet i Sverige som positivt. Eftersom Per Westerberg inte ens ville ta kontakt med Nokia förstår inte jag hur Nokia skall kunna uppfatta denna hans förhoppning. Jag vill framhålla att det ytterst är regeringens ansvar att genom en aktiv närings och sysselsättningspolitik lindra konsekvenserna av omstruktureringar och nedläggningar liknande dem som sker i Motala och på andra orter. Herr talman! Som ett tips till Per Westerberg -- jag förutsätter att han ändå läser riksdagens protokoll -- vill jag citera ur proposition ''Näringspolitiken utformas utifrån marknadsekonomins förutsättningar och består följaktligen av olika medel för att förbättra, stödja och komplettera marknadens funktionssätt. En fortsatt strukturomvandling kommer liksom tidigare att ställa krav på -- och underlättas av -- en politik som mildrar kostnaderna för de individer och regioner som berörs av strukturförändringar. En aktiv arbetsmarknadspolitik med förmedlings och utbildningsinsatser är tillsammans med regionalpolitiska åtgärder som förbättrar tillväxtförutsättningarna väsentliga i det sammanhanget. Forskning och utveckling är exemepl på ytterligare ett område där statliga insatser är av strategisk betydelse.'' Tiden medger inte att jag citerar mer ur denna proposition, men jag rekommenderar Per Westerberg och även Börje Hörnlund att läsa vidare och aktivt ta till sig av de förslag som finns i Näringspolitik för tillväxt. I stället för förhoppningar krävs aktiva åtgärder.

Herr talman! Roland Lében, som nyligen talade, passade på att kritisera Mona Sahlin för att hon inte är närvarande i kammaren. Jag vill försvara henne och alla andra inför publiken på åhörarläktaren. De ledamöter som inte är i kammaren latar sig inte, om ni tror det -- vi har intern-TV på våra rum och på den kan vi följa debatten. Vi får också efteråt protokoll där vi kan läsa exakt vad alla har sagt från kammarens talarstol. Jag kan försäkra Roland Lebén att Mona Sahlin följer debatten och tar del av vad vi har att säga. Jag förutsätter att ansvariga för de andra partierna gör detsamma när det gäller vad jag och mina partikamrater har att säga. Vi är alla strängt upptagna och har många andra möten. Själv har jag sprungit ifrån ett möte för att hålla det här anförandet i kammaren och kommer att lämna kammaren i förtid för att återgå till det mötet. Så jobbar vi alla. Jag tycker att det är viktigt att allmänheten har förståelse för vårt arbete, och jag tycker att det är onödigt att vi kritiserar varandra för att inte sitta här i kammaren. Fru talman! Det mest industrialiserade länet i Sverige lär vara Älvsborgs län. Därför slår lågkonjunkturen igenom där med förödande kraft. Arbetslösheten i min hemkommun Alingsås -- som jag för övrigt delar med Elver Jonsson -- är nästan Stoppet på byggmarknaden är den huvudsakliga anledningen till arbetslösheten. Herrljunga och Vårgårda -- arbetar många människor i företag som är underleverantörer till byggindustrin. När byggandet går ned och byggföretag går i konkurs drabbas underleverantörerna hårt. Det gäller t.ex. Det har sagts många gånger från oss socialdemokrater i denna debatt, men jag måste säga det igen: Regeringen måste snarast ge besked om vilka regler som skall gälla för att finasiera byggandet. Osäkerheten på detta område gör att t.ex. ombyggnaden av bostäder har stannat upp. dag kommer det nästan inga ansökningar. Såväl privata bostadsföretag som kommuner tvekar. Alla väntar på regeringens besked. Upprustningen av våra skolor måste omedelbart komma i gång. Om det inte är läge nu i lågkonjunkturen att renovera skolor, när skall det då ske? Regeringen vill skapa Europas bästa skola, har jag hört. Jag är mycket tveksam till de idéer som man har på det pedagogiska området, men när det gäller själva byggnaderna kan det väl inte råda någon tvekan om hur en bra arbetsplats kan se ut? Vad skall eleverna tro om vuxenvärldens värdering av deras arbete om de i åratal får gå i undermåliga skollokaler? Det ger såväl riktiga jobb för byggnadsarbetare som en s.k. signal till elever och lärare att skolan är viktig. Kommunerna borde också få ett räntebidrag för att tidigarelägga andra investeringar. När det är lågkonjunktur borde vi satsa ännu mer på utbildning. Låt komvux och folkhögskolorna få behålla sina miljoner. Underlätta för kommunerna att redan till hösten erbjuda de ungdomar som nu går andra året på gymnasiet att gå ett tredje år. Låt de ungdomar under 20 år som vill gå på folkhögskolor få ha kvar rätten att söka studielån. Utnyttja utbildningsvikariaten som Alingsås som så framgångsrikt intresserar flickor för tekniska utbildningar. För Mittenälvsborgs utveckling behöver vi också få bättre kommunikationer. Vårgårda behöver ett tågstopp. Herrljungabanan behöver rustas upp och bli trafikerad med moderna vagnar och tätare turer. Vi måste på alla sätt stödja utvecklingen av modern kollektivtrafik. Socialdemokraterna i Västsverige har i en gemensam motion föreslagit att 30 milj.kr. per år i tre år skall anslås för att i samverkan mellan näringsliv och samhälle utveckla miljövänliga transporter. Försurningen i Västsverige härrör till stor del från trafiken, och vi förutsätter att de borgerliga partierna vill medverka i detta arbete. Det är inte bara byggande, infrastruktursatsningar och utbildning som kan ge jobb i lågkonjunktur. Även miljösatsningar är viktiga investeringar för framtiden. För att komma tillrätta med försurningen av Sveriges skogar pågår ett försöksprojekt med kalkning. Behovet av kalkning är helt klarlagt och behöver inte utredas vidare. Vi skulle bara i vårt län behöva minst 100 milj.kr. till fortsatt kalkning. Skogsmarkskalkning är en arbetsintensiv verksamhet och skulle i vårt län omedelbart kunna ge 75 nya jobb. Vi socialdemokrater talar ofta om det goda arbetet, och arbetet med att rädda våra försurade skogar räknar jag verkligen dit. Vi skulle också kunna inrätta beredskapsarbeten för att rädda de områden i vårt län som är rikast ur kultur och naturvårdsynpunkt. Det fanns tidigare sådana arbeten, och de gav mycket goda resultat. Det räcker inte bara med att sätta av vissa områden till naturskyddsområden. De måste också skötas. Stödet till landskapsvård i Älvsborgs län är nu 10 milj.kr. Behovet är utan tvivel det dubbla. Fördelen med detta bidrag är att det ger långsiktiga sysselsättningseffekter, förutom att det räddar miljön. Till sist skall jag komma med två nya förslag som jag tycker borde prövas. Det första förslaget kan ses mot bakgrund av att ungdomsarbetslösheten i mitt hemlän är 8,3 %. Av dem är en fjärdedel långtidsarbetslösa. Jag har tänkt mycket på den allmänna värnplikten. Om alla värnpliktiga som studerar eller har arbete nu under lågkonjunkturen får uppskov och alla som vid mönstringstillfället är arbetslösa får förtur att göra sin militärtjänst eller vapenfria tjänst skulle några fler slippa gå arbetslösa. Det verkar så meningslöst att tvinga dem som studerar att avbryta sina utbildningar. Alla ungdomar som i denna lågkonjunktur har lyckats ordna sin tillvaro på ett bra sätt bör inte ryckas loss ur den. Det andra förslaget gäller alla oss som har arbetat tio, tjugo eller trettio år. Jag skulle vilja att alla som arbetat länge, skulle ha rätt att i en lågkonjunktur få ta ett år ledigt, helt enkelt få ta ett års pension.
Den angivna taletiden är ganska ordentligt överskriden. Det finns möjlighet att återkomma i ett genmäle, eftersom ett sådant har begärts av
Herr talman! Jag har inte sagt att Mona Sahlin latar sig. En debatt förutsätter dialog. Jag är införstådd med arbetsordningen och har tidigare inte anmärkt på frånvaro här i kammaren. Jag har tvärtom försvarat arbetsformen, och jag har många timmar suttit och lyssnat till debatten på rummet medan jag arbetat. Annars skulle inte riksdagsarbetet fungera. Men det finns några saker jag vill ta upp. Om man i denna debatt uttryckligen säger att man skall specialbevaka den här frågan, då skall man delta i debatten. Jag anser det dessutom lämpligt att ledamöter som anmält sig till ett visst debattavsnitt i möjligaste mån deltar i debatten i just det blocket. Om jag inte är helt felunderrättad är Mona Sahlin inbokad för partiets VU-sammanträde i dag. Det hade då kanske varit klädsamt om någon annan hade fört partiets talan i det inledande skedet av debatten, eftersom Mona Sahlin sedan inte kunde delta i debatten. Det kan väl inte inte vara fel att lyfta fram detta, eftersom människor skall respektera vårt arbete.
Herr talman! Jag tycker vi är tillräckligt många från socialdemokraterna som deltar i debatten. Jag skall passa på att avsluta mitt anförande. Det andra förslag jag vill föra fram gäller alla oss som har arbetat tio, tjugo, eller trettio år. Jag vill att alla som har arbetat länge skall ha rätt att i en lågkonjunktur få ta ett år ledigt, helt enkelt få ta ett års pension, ett sabbatsår mitt i livet, och sedan arbeta igen det efter den normala pensionsåldern, under ett år när det är högkonjunktur. Varje människa skall ha rätt till ett arbete, men som vi nu har ordnat det för oss får vissa människor arbeta för mycket och andra kanske inte alls. Det är inte bra för någon. Skulle det inte vara fantastiskt, att efter att ha arbetat 20 år få ett år ledigt och så jobba 20 år till, i stället för att arbeta 40 år i ett sträck och kanske vara så trött vid pensionsåldern att inte orken finns kvar att göra det där man drömde om? Renovering av bostäder, skolor och ålderdomshem, satsningar på järnvägar och annan kollektivtrafik, utbildning, skogskalkning, naturvård och nya idéer -- det är vad jag vill att regeringen skall satsa på.
Herr talman! Det är förvisso så att ett betydande antal socialdemokrater deltar i debatten, men de lyser ändå med sin frånvaro i kammaren under just detta debattblock. Det känns principiellt litet fel. När man anmält sig till ett debattavsnitt bör man i möjligaste mån vara närvarande och aktiv i debatten. Tack.

Herr talman! Jag skall i denna långa debatt om regionalpolitik ta några minuter i anspråk för att delge kammaren och förhoppningsvis arbetsmarknadsministern arbetsmarknadsläget i Uppsala län. Eftersom ministern inte är närvarande, är det bra att Elver Jonsson, som företräder rätt utskott, är närvarande och lyssnar till vad som sägs i debatten. Jag känner väl till att Uppsala län statistiskt sett ligger bra till jämfört med många andra län, så vi skall inte på något vis tävla i att försöka vara värst. Men länet har en obalans som jag tycker är mycket viktig att belysa. Det har jag gjort många gånger förr, men det är precis lika aktuellt i dag. Det gäller den norra länsdelen, som vi dagligdags kallar för Norduppland. Det är tre kommuner: Östhammar, Älvkarleby och Tierp. De har ett mer bekymmersamt läge än vad länet i stort har. Här finns liggande varsel och hot om uppsägningar, rationaliseringar och minskning av antalet anställda i många både stora och små företag. Jag skall inte trötta kammaren, men jag skall ta några exempel. Sandvik i Gimo, ett företag som gått mycket bra i många år, har nu varslat flera hundra anställda. Det skedde alldeles före jul. Vid Storas fabrik i Skutskär finns ett stort hot i samband med att planer presenterats om sammanslagning med Norrsundet. Man talar om minst 500 anställda mindre på de orterna -- var det nu drabbar mest. Karlit i Karlholm arbetar i den tuffa boardbranschen och har under många år haft ett hot över sig, och det har man fortfarande. Det har lagts varsel och genomförts förtidspensioneringar vid Kloster Speedsteel i Just i dagarna har det kommit bud om nedläggning av Skärplinge mejeri, och det vill jag säga några ord extra om. Vid länskontoret i Tierp har man i går och i dag suttit och filat på en text om att göra en uppvaktning till jordbruksministern om just denna nedläggning av mejeriet som man anser är felaktig. Utöver dessa exempel har Rockwooll i Gimo upphört med sin verksamhet, och därmed försvann 130 jobb. Det skedde vid senaste årsskiftet. Ett särskilt kapitel skulle kunna skrivas om Dannemora gruva. Det finns väl ingen här som inte känner till den. Det är en gruva där järnmalm brutits i många hundra år och som har försörjt så många järnbruk med malm. Jag vill påpeka att det dock finns intressenter som är beredda att driva gruvan vidare och kanske få avsättning för malmen. Bl.a. har man hört sig för i Östeuropa. För att det skall kunna bli av behövs ett antal statliga miljoner, vilket arbetsmarknadsministern mycket mycket väl känner till efter en uppvaktning hos honom nyligen. Jag tycker förstås att det vore väl använda pengar att satsa på detta, eftersom malm finns att hämta upp i Dannemora. Det var några exempel, och det är egentligen en dyster rapport som jag presenterar. Frågan är: Vad gör vi, vad tycker vi att vi skall uträtta i ett sådant här läge? Från länet har vi socialdemokratiska ledamöter bl.a. -- jag säger bl.a. -- motionerat om en utbyggnad av ostkustbanan. Det är en viktig satsning som ger många jobb, men framför allt ger den bättre kommunikationer, och alla här i kammaren vet hur viktigt det är både för arbetsmarknaden och i övrigt. Om vi får dubbelspår genom vårt län får vi faktiskt förutsättningar också för snabbtåg norrut, och det har vi naturligtvis ingenting emot, tvärtom. Jag har också väckt en motion om översyn av regelverket för beredskapsarbeten. Den kan jag behandla i annat sammanhang, men jag vill i alla fall nämna den här. Jag har väckt motionen därför att jag har upplevt att många viktiga projekt, och därmed många arbetstillfällen, inte blir genomförda på grund av att reglerna är för stelbenta. Jag efterlyser i motionen större flexibilitet, vilket bl.a. skulle ge de s.k. enskilda huvudmännen chans att utföra viktiga projekt. I årets budgetproposition skriver arbetsmarknadsministern under rubriken Hela Sverige skall leva -- en rubrik som jag har hört citerars många gånger i dag -- att det skall göras en uppräkning av de regionalpolitiska anslagen med drygt 300 miljoner. Det är bra, och om pengarna används rätt är det ännu bättre. I förra veckan besökte jag Tierps järnbruk, och där träffade jag företagsledning och fackliga representanter. Tierps järnbruk är ett gjuteri, och man tillverkar i huvudsak utrustning till gatubrunnar. I dessa tider har naturligtvis även detta företag nedgång i orderboken. På gjuteriet anser man -- och jag är av samma åsikt -- att det nu är läge för att satsa litet statliga pengar på att genomföra en nödvändig upprustning av kommunernas va-nät. Det skulle ge Tierps järnbruk, men även andra gjuterier, arbete. Framför allt skulle det ge arbete åt anläggningsjobbare, transportarbetare och andra. I det här besvärliga läget borde detta förslag passa in under rubriken Hela Sverige skall leva. Detta är inte något nödhjälpsarbete i vanlig ordning, utan det är något som verkligen behövs, och det är en klar miljösatsning. Jag kommer efter detta att lämna in en fråga om denna satsning till arbetsmarknadsministern. Hittills har jag mest intresserat mig för Norduppland, men jag vill avsluta med att säga några ord om ....
Herr talman! Gunnar Thollander tog i sitt balanserade inlägg upp obalanser, och den iakttagelse som han gör, nämligen att flera av våra län har en inomregional obalans, är helt riktig. Detta är så att säga inte något nytt. Problemet är att vi inte har något riktigt bra facit. Vi har det inte i Sverige, och något sådant finns heller inte någon annanstans i världen. Gunnar Thollander talar också om nödvändigheten av att förbättra infrastrukturen, och det är helt riktigt att detta är nödvändigt. Man skulle kunna säga att två saker gäller i fråga om förbättringar av infrastrukturen. För det första måste infrastrukturen vara så genomtänkt att vi vill använda den länge, och då handlar det inte bara om decennier utan kanske om sekler. Det är därför viktigt att infrastrukturen är genomtänkt och klar. För det andra är det viktigt att vi har ett regelsystem som gör att vi mycket snabbt kan komma i gång med förbättringarna av infrastrukturen, när förberedelserna väl är klara. Detta försökte jag också påpeka tidigare i debatten. Det är viktigt att inte byråkrati och administration fördröjer åtgärderna i månader och i år, vilket tyvärr är vanligt. Det stora problemet i detta sammanhang är ju den svaga konjunkturen, både den svenska och den internationella. Men vi har ju också de inhemska och hemmalagade problemen, och dem behöver vi göra en del åt, liksom, som jag nämnde, de byråkratiska reglerna. Vi behöver framöver en aktiv arbetsmarknadspolitik, och vi behöver stora satsningar på regionalpolitiken. På den punkten är hela arbetsmarknadsutskottet ense. Men kom ihåg: Detta är komplement. I botten måste vi ha en positiv näringspolitik och en sund samhällsekonomi, och på de två områdena saknas det i dag en del.
Herr talman! Elver Jonsson och jag tycks ju vara överens om att det behövs en satsning på detta område, att det är nödvändigt att se över den obalans som finns, inte bara i Uppsala län utan givetvis i flera. Det är en mycket viktigt. När jag tvingades avsluta mitt inledningsanförande hade jag tänkt påpeka att man just nu när det gäller obalanser har större problem i Enköping än i Norduppland, även om det var vad jag talade om. Åtminstone tillfälligt är arbetslösheten i vårt län högst just i Enköping. Jag vill därför kommentera kommunikationsministerns besked i går om omprioriteringar inom kommunikationerna. Som vi ser det får det inte ske en försening av Mälarbaneprojektet. Jag vill faktiskt uppmana kommunikationsministern att i kontakten med berörda verk göra allt för att inte utbyggnaden av Mälarbanan skjuts på en osäker framtid. Det här är ett projekt man har jobbat med under en 10 årsperiod, och det skulle betyda väldigt mycket för människorna i Enköping och Håbo kommuner. Där har man ingen förståelse för att detta inte skulle bli av, utan vi vill att banan skall byggas i den takt som är beslutad. Därmed, herr talman, har jag gått igenom länet, och jag hoppas att det här inlägget kan vara en hjälp och ett bidrag till att detta blir framfört till berörda.

Herr talman! Den djupa lågkonjunkturen gör att Värmland i likhet med andra regioner i landet drabbas av att företag läggs ned och personal friställs. Vi tvingas åter konstatera att Värmlands län, med sitt stora beroende av traditionell basindustri och med de i vissa delar dominerande underleverantörsföretagen inom bilindustriområdet, är särskilt sårbart i en sådan här situation. Från maj 1991 till slutet av januari i år har arbetslösheten ökat med 3 000 personer till över 7 000 arbetslösa, och det finns endast 267 lediga platser. Dessutom finns en stor dold arbetslöshet. Årjäng har det största arbetslöshetstalet, 7,1 %. 4,9 % och Hagfors med 4,7 %. Den sämsta arbetsmarknaden finns inom byggnads och tillverkningsindustrin. Bakom arbetslöshetssiffrorna döljer sig många problem för enskilda personer och familjer, och det skall vi ständigt ha i minnet när vi debatterar de här frågorna. I måndags kväll deltog jag i ett stort fackeltåg i Hagfors mot nedläggningar inom järnverket och för ny sysselsättning. Deltagarna kom från alla politiska partier och olika organisationer. Det var också ett stort inslag av representanter för näringslivsorganisationerna. Vi ville visa att vi inte kan acceptera att Hagfors i höst kommer att uppnå en öppen arbetslöshet på 10 % om inte åtgärder snabbt sätts in. Därutöver finns ca 4 av arbetskraften i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är främst ungdomar och yngre familjer som drabbas av arbetslösheten, och de hamnar ibland i en förtvivlad situation. Detta är situationen på en ort i Värmland, men problemen är liknande på flera andra ställen i länet. I den här situationen har vi i Hagfors, som just nu har de dystraste framtidsutsikterna, valt att samarbeta för att klara jobben. Även om läget just nu i en djup lågkonjunktur är mycket dystert finns säkert goda möjligheter för framtiden. Men vi måste få draghjälp, och det gäller hela länet. Lågkonjunkturen slår hårt som jag förut nämnde, men det finns också nya politiska inslag som förvärrar situationen. Samtidigt som vi upplever arbetslöshetstal som börjar närma sig för vanliga medborgare ofattbara nivåer, genomför den borgerliga regeringen ett s.k. systemskifte i den ekonomiska politiken. Det innebär en kraftig åtstramning för vanliga människor. Lågkonjunkturen innebär i sig en sämre ekonomi för många. Därutöver sänker regeringen nu skatten för de välbeställda och ökar pålagorna för den breda allmänheten. Detta innebär osäkerhet i familjeekonomin och återhållsamhet på alla områden. Följden blir att man handlar mindre, utnyttjar färre tjänster och bygger mindre. En rättvisare ekonomisk politik skulle skapa många fler fasta jobb. Det är en politik i enlighet med de förslag socialdemokraterna framlagt. Vi socialdemokrater har många förslag i våra motioner om åtgärder som skulle innebära högre sysselsättning i Värmland på både kort och lång sikt. Det gäller investeringar i vägar, järnvägar och utbildning m.m. Det är samhällsekonomiskt mycket lönsamma projekt. Exempelvis skulle vägoch järnvägsförbindelser till bruksorterna i Klarälvsdalen innebära bättre överlevnadsmöjligheter för viktiga exportindustrier. För exportinkomster på 3 miljarder per år går det att satsa mycket pengar och ändå räkna fram lönsamhet. Detsamma gäller väg 61, om man nu skall nämna ett par mycket lönsamma investeringsprojekt. Det var en besvikelse att vi inte fick några besked av kommunikationsministern i går, trots att man från regeringen gett oss anledning att förvänta sådana. Det blir nu ytterligare fördröjning och osäkerhet i dessa frågor. Vi kräver också att Storfors och Kristinehamn placeras i stödområde två och att Hagfors flyttas till stödområde ett. Till mina borgerliga kollegor från Värmland vill jag avslutningsvis ställa frågan: Är ni beredda att göra gemensam sak med socialdemokraterna och kräva extra insatser för de nämnda åtgärderna och investeringar i länet när förslaget kommer upp till behandling? Till slut vill jag till Roland Lében avslutningsvis kommentera uttalandet om utförsäljningen av de statliga företagen. Vi socialdemokrater är också med i näringsutskottet. Vi har inte sagt nej, nej, nej till all utförsäljning. Vi har sagt nej till ett generellt bemyndigande till regeringen om att sälja ut allt.

Herr talman! Jag har inte påstått att ni säger nej till all utförsäljning. Men att ni sagt en lång rad nej på en rad punkter i näringsutskottet är obestridligt. Det krävs en viss konsekvens och fasthet för att genomföra denna politik och strukturförändring.

Herr talman! Detta är ingen näringspolitisk debatt, den kommer senare här i kammaren, men jag vill bara konstatera att Roland Lében ger platt intet för det jag sade, man har andra vägar att lösa finansiering, exempelvis i infrastrukturinvesteringar. Som jag nämnde i mitt anförande vill vi inte företa dessa stora skattesänkningar för dem som redan förut är mycket förmögna i det här landet. Där finns det mycket pengar att hämta, mer än i de statliga företagen.
Herr talman! Att gå de vägar som kallas andra vägar är i själva verket att styra tillbaka in på den tredje vägen, som det hette. Vi har redan kommit underfund med att det var en återvändsgränd. Jag ger inte så mycket för den politiken.

Herr talman! Jag vill gärna ge ett bidrag till den historiska parlamentariska forskningen och till protokollet fästa följande iaktagelser: vi är nu tio ledamöter i kammaren samt en talman och tre tjänstemän. Det finns dock ingenting klandervärt att säga om detta. Det är remissdebatt där alla har möjlighet att medverka, och i dag är det fredag. För att föra över detta till arbetsmarknadsområdet kan vi konstatera att fredagen i Sverige numera har intagit den plats lördagen hade tidigare. Låt mig sedan säga att när vi hör dessa engagerade inlägg ifrån socialdemokratiska talare, så finner vi en våldsam vidräkning med den politik som socialdemokratiska regeringar har fört i nära tio år. Som en och annan borgerlig talare framhållit är ju arbetslösheten ingalunda något som skapats sedan vi hade regeringsskifte i fjol höstas. Det har ju bara gått några månader. Men kriserna proklamerades faktiskt av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det är nu drygt två år sedan vi fick veta att det var kris i Sverige. Den regering som utfärdade denna proklamation avgick t.o.m. Att sedan statsminister Carlsson efterträddes av statsminiter Carlsson var möjligen ett spel för galleriet. Men det var alltså ett faktiskt erkännande, dokumenterat till alla delar, att det var den socialdemokratiska regeringarna som åstadkom denna situation. Nu är det crescendo av arbetslöshet. Detta måste vi kunna bemästra. Det finns då en självklar möjlighet med en ny politik. Skulle vi använda den politik som socialdemokraterna har fört, bl.a. på arbetsmarknadens område, så skulle förmodligen situationen bli ännu värre. Den skulle i alla fall inte kunna bli bättre, eftersom det är den politiken som har åstadkommit fördärvet. En socialdemokratisk företrädare talade för en liten stund sedan om undermåliga skollokaler. Det fick vi höra också i går och i förrgår. Men vem har åstadkommit denna undermålighet om inte den slappa politiken på det området -- den kommunala skolplaneringen tillsammans med den då förda regeringspolitiken. Det är därför en del skollokaler i så många kommuner är dåliga. Den regering vi nu har lyckan att ha har ett enormt arbete framför sig. Jag skall nu bara peka på den situation som föreligger i Värmland. Med det knappa tidsmått som föreligger blir det rätt rapsodiskt. Vi har i länet en arbetslöshet som gör att länet placerar sig som nr 6 från botten i den liga som det inte är särskilt förtjänstfullt att tillhöra. Den här negativa trenden kan naturligtvis brytas och den måste brytas, och det med den nya vägens politik. Men vi behöver just nu i Värmland riksdagens och regeringens hjälp för att åstadkomma det omvandlingstryck som kan åtstadkomma en förändring i det korta perspektivet. I det längre perspektivet är jag övertygad om att den nya regeringspolitiken kommer att ge möjligheter till en mycket god expansion. Värmland har utomordenligt goda förutsättningar för småföretagsamhet och även för stora industrierna att vidareutvecklas. Det finns många kvaliteter i Värmland; det är ett vackert landskap, och det är ett län som vi tror mycket på. Vi vill göra denna goda provins till pärlan bland Europas provinser. Emellertid är situationen i Karlstad just nu speciellt besvärlig, och det beror på den minskning av antalet anställda inom försvaret och försvarsindustrin som har skett under senare tid och som kommer att fortsätta framöver. Jag vill då bara peka på att Värmlands regemente kommer att flytta till Kristinehamn och att antalet anställda vid Det finns betydligt mer att säga om detta, herr talman, och jag ber att få hänvisa till en utomordentlig motion i detta ärende.
Herr talman! Vad jag kan förstå, är Göthe Knutson och jag överens om att Värmland i det här läget behöver hjälp. Jag utgår då från att vi också är överens om att vi gemensamt skall kämpa för att Värmland skall få de infrastrukturinvesteringar som jag nämnde i mitt inlägg. Det är knappast möjligt att ta den sväng som Göthe Knutson tog, och säga att det är den socialdemokratiska regeringen i Sverige som är orsaken till den lågkonjunktur som vi upplever i dag. Tyvärr är den inte begränsad till Sverige, utan den är internationell. Däremot kan man ha synpunkter på de åtgärder som den nuvarande regeringen vidtar, som innebär att det blir en onödigt hög arbetslöshet. Man gör åtstramningar i den här situationen, och det har vi aldrig varit vana vid i detta land, utan man har t.o.m. spätt på för att öka aktiviteterna. Det här drabbar speciellt småföretagen och deras anställda, vilket jag har fått mig till livs när jag har pratat med dem.

Herr talman! Gemensamma ansträngningar på den nya regeringspolitikens grund ställer jag självfallet upp för, och det gör säkert också borgerliga ledamöter här i kammaren. Sedan skall jag ta upp den socialdemokratiska skuldbördan. Jag vill erinra om att vi, när socialdemokraterna och regeringen Carlsson för drygt två år sedan proklamerade krisen i Sverige, som ledde till en regeringskris, var omgivna av länder med högkonjunktur. Sverige gjorde ett eget ''race'' utför. Det var en himmelsvid skillnad i utveckling i olika länder. Medan andra länder, framför allt inom OECD, fortsatte att utvecklas gick vi kräftgång. Sedan har konjunkturen dämpats även i andra länder. Detta har beskrivits mycket vältaligare och utförligare av den förre socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt. Han talade om nödvändigheten av det stålbad som vi nu befinner oss i. Det går aldrig för socialdemokraterna att komma ifrån denna skuld. Det var en felaktig politik, och den måste brytas. Med en ny politik, som är den enda rätta vägen, skall vi lyckas. Ansträngningar för att bl.a. ge ett omvandlingstryck i Värmland skall vi, socialdemokrater och företrädare för andra partier, naturligtvis kunna göra med gemensamma ansträngningar.
Herr talman! Ja, vi hade en besvärlig ekonomisk situation för två år sedan -- det är ingen som förnekar det -- men vi tog också ansvaret för den, trots att vi inte hade en egen majoritet i riksdagen utan hade en minoritetsregering. Det var obalans i ekonomin, men att därutöver säga att socialdemokraterna proklamerade krisen måste väl vara fel uttryck, därför att den var inte påhittad. Inflationen var för hög. Sedan har vi satt in åtgärder, delvis med hjälp av folkpartiet, som har fått mycket bra följder. Vi har fått ned inflationsnivån till en acceptabel nivå -- den är t.o.m. fortfarande på väg nedåt. Även om Göthe Knutson vill diskutera läget för två år sedan, då det på arbetsmarknadsfronten var mycket bättre och det var svårt att diskutera dessa frågor, är det väl mer intressant att diskutera den situation som i dag har uppstått. Då gäller det jag har sagt i mitt anförande, dvs. att lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten tyvärr förstärks av en del åtgärder som den borgerliga regeringen har vidtagit.

Herr talman! Jag uppskattar Bo Finnkvists sansade ton i debatten, och jag hoppas att jag inte bryter av för mycket mot den. Faktum kvarstår att den politik som socialdemokraterna tidigare förde åstadkom en hemmagjord kris, vilket bl.a. Kjell-Olof Feldt har verifierat. I dagens läge, två år efter krisproklamationen, vill socialdemokraterna föra precis samma politik. Jag är övertygad om att Bo Finnkvist förstår att det vore fel, men som den lojale företrädare han är för ett parti som han själv aktar vill han naturligtvis inte bryta, åtminstone inte i en offentlig debatt, med den linje som hans partiledning envisas med att hålla. Då blir det så här konstigt.

Här kan regering och riksdag medverka till att de fyra kommunerna i östra Värmland--Kristinehamn, Storfors, Degerfors och Karlskoga -- nu placeras i regionalpolitikens stödområde nr 2, där de nu finns tillfälligt. På det viset kan de få den starthjälp som behövs under den närmaste tiden, för att vi sedan skall kunna åstadkomma den goda framtid som den borgerliga regeringspolitiken alldeles säkert kommer att innebära.

Herr talman! Inom folkpartiet liberalerna ställer vi upp bakom parollen Hela Sverige skall leva. Vi vill att regionalpolitiken skall öka den enskildes möjlighet att fritt kunna välja arbete och bostadsort. Vi vill att det skall finnas en likvärdig ekonomisk, social och kulturell över hela landet. Vi vill också decentralisera besluten inom regionalpolitiken till regional nivå samtidigt som de regionalpolitiska stödformerna förenklas och schabloniseras. Det är därför glädjande att den nya borgerliga regeringen i budgeten tar till satsningar på regionalpolitiken. Anslagen för regional utveckling höjs liksom länsanslagen. Dessutom aviseras en utökning av systemet med nedsättningar av socialavgifterna i stödområdet. Totalt höjs anslagen till regionalpolitiska insatser med 300 milj.kr. eller 13 %. Detta om något visar på de borgerliga partiernas intention på regionalpolitikens område. Regionalpolitik är också att se till att det över hela landet finns väl utbyggt kommunikationsnät och ett gott kulturutbud och att den sociala välfärden är väl utbyggd i alla hörn av landet. Ett område som är extra viktigt att bevaka inom regionalpolitiken är jämställdheten. Det får inte bli så att kvinnor i stor utsträckning tvingas flytta från sin hemby därför att de inte får något jobb där. Det är extra viktigt att nya småföretag inom t.ex. serviceyrken kan skapas, eftersom dessa av tradition är dominerade av kvinnor. Nyss hade ett stort antal kvinnor en konferens här i huset för att stödja och stimulera landsbyggdskvinnornas lokala utvecklingsarbete. Man påpekar t.ex. att konventionellt utbildade och konventionellt inriktade rådgivare tycks ha svårt att uppfatta kvinnliga signaler eller att respektera kvinnlig verksamhet. Hur skall man annars tolka det faktum att endast 3 % av projektstödet går till kvinnor? Det behövs flera kvinnliga handläggare på myndigheterna, påpekade kvinnorna vid en uppvaktning. Herr talman! För att utvecklingen i Värmland skall kunna vridas åt rätt håll krävs en väl fungerande infrastruktur i form av t.ex. kommunikationer, utbildning och olika typer av service. Det är inte minst viktigt att arbeta för ett transportsystem som ger möjlighet för näringslivet att utvecklas och som kan bidra till en breddad arbetsmarknad och bättre utbildningsmöjligheter. En av de viktigaste åtgärderna på kommunikationsområdet är förbättrade järnvägsförbindelser. Ett förverkligande av Svealandsbanan med förlängning till Karlstad skulle t.ex. ha avgörande betydelse för utvecklingen av flera viktiga samhällsfunktioner i Värmland. Ökade möjligheter till arbetspendling främst i stråket Örebro-- Karlstad över Karlskoga--Kristinehamn skulle få de lokala arbetsmarknaderna att samverka på ett helt annat sätt än i dag. Karlskoga, Degerfors, Storfors och Kristinehamns kommuner utgör en gemensam arbetsmarknadsregion i östra Värmland. Dessa kommuner är genom regeringsbeslut inplacerade i ett tillfälligt stödområde t.o.m. sista juni i år. Den här regionen har drabbats synnerligen hårt av strukturomvandlingen och den svaga arbetsmarknaden. Det bekräftas också av befolkningsutvecklingen. Regionen har under de senaste tio åren minskat sin befolkning med närmare 5 000 personer. I regionen är av tradition verkstadsindustrin överrepresenterad. Försvarsmateriel och annan tillverkningsindustri dominerar den privata arbetsmarknadsmarknaden. Kommunerna arbetar därför målmedvetet på att komplettera arbetsmarknaden med etablering av företag i framtidsinriktade branscher, främst den privata tjänstesektorn. I det sammanhanget upplever kommunerna det som nödvändigt att det finns regionalpolitiskt stöd tillgängligt. För tjänsteföretagen spelar regionalpolitiskt stöd i form av sysselsättningsbidrag en väsentligt större roll än investeringsbidrag. För dessa kommuner i östra Värmland är det nödvändigt med en inplacering i ordinarie stödområde nummer 2 för att kommunerna skall lyckas i sitt långsiktiga arbete med förnyelse av arbetsmarknaden. Hagfors kommun har just nu också en synnerligen besvärlig situation som kräver uppmärksamhet av regering och riksdag. Jag har i en motion föreslagit en lokalisering av det rikstäckande handels och föreningsregistret till Hagfors. Det är viktigt att ta regionalpolitisk hänsyn vid lokalisering av nya verksamheter. Jag är djupt besviken och kritisk till förslaget att folkhälsoinstitutet inte skall lokaliseras till Värmland. Man måste börja ta detta på allvar så att omlokaliseringar och nylokaliseringar sker ute i landet.

Herr talman! Arbete och sysselsättning är nu de i särklass viktigaste politiska frågorna i Sverige. Det är en självklarhet med tanke på vilka konsekvenser det medför att ställas utanför arbetslivet och utanför en meningsfull sysselsättning. Konsekvenserna av arbetslösheten är förödande vem de än drabbar. Men särskilt allvarligt är det när ungdomar drabbas. Det finns undersökningar såväl i Sverige som utomlands, som visar vilka stora sociala risker arbetslöshet innebär. I dag befolkas våra behandlingshem och fängelser faktiskt i stor utsträckning av ungdomar som ställdes utanför arbetsmarknaden i den förra lågkonjunkturen. Många orter och områden är hårt drabbade av arbetslöshet. Arbetslösheten är ytterligt besvärlig i hela landet. Men det finns regioner som är särskilt hårt drabbade och där dessutom lågkonjunkturen förvärras av pågående strukturförändringar. Ett sådant område är Örebro län. Detta län har bland de högsta arbetslöshetstalen i landet. I januari månad ökade arbetslösheten till 4,4 % -- att jämföra med rikets 3,7 %. Särskilt utsatta är de norra och västra delarna av länet. Ljusnarsberg i norr har en av de högsta arbetslöshetstalen i hela landet, för närvarande I väster har vi Karlskoga och Degerfors med sitt ensidiga näringsliv och starka beroende av försvarsindustrin och järnverket. Laxå och Askersund är också orter som är starkt beroende av några få företag. Där läggs bl.a. PLM:s glasbruk ner, vilket i ett slag fördubblar arbetslösheten i Om vi tittar på ungdomsarbetslösheten, växer ett rent skräckscenario fram. Var femte, sjätte ungdom är utan arbete, och i Ljusnarsbergs kommun var tredje. Det sägs ibland att vi skall akta oss för att tala i termer av katastrof, eftersom vi ändå har det ganska bra i Sverige. Jag håller med om att vi skall spara på de starka orden tills de verkligen behövs. Men för de ungdomar som nu står utanför arbetsmarknaden och som har stått där ett antal månader är det en katastrof. Det finns just nu ingen viktigare fråga än sysselsättningen. Det krävs krafttag. Det krävs omedelbara insatser för att ge arbete eller utbildning till människor som står utanför arbetsmarknaden. Men det krävs också att ekonomin stimuleras så att hjulen börjar rulla så sakta igen. Samtidigt bör kraftfulla arbetsmarknadspolitiska åtgärder sättas in. Man skall sätta in utbildning där så är möjligt och önskvärt och beredskapsarbete där det ger bäst effekt. Länsarbetsnämnderna bör få större utrymme för lokala aktiviteter, och arbetsmarknadsmedlen bör få användas mer flexibelt. Det finns en mängd arbetsuppgifter som inte har utförts under högkonjunkturen av olika skäl. Nu kan dessa jobb utföras av människor som inte vill något hellre än att arbeta. De kan utföras till väsentligt lägre kostnader än om vi väntar tills högkonjunkturen infinner sig. En tidigareläggning av de vägprojekt som är planerade att utföras längre fram under 90-talet skulle vara ett verksamt medel att lindra arbetslösheten i Örebro län. Planeringen är långt framskriden för dessa vägutbyggnader, och de kan sättas i gång redan i år. Vad som behövs är klartecken och pengar från regeringen. Länets mera långsiktiga problem kräver en genomtänkt strukturell politik som angriper de grundläggande orsakerna till den del av arbetslösheten som är att hänföra till strukturomvandlingen. Det behövs åtgärder för förnyelse av näringslivet i regionen. En sådan förnyelse sker inte utan att en gynnsam miljö skapas för näringslivsutveckling. De viktigaste insatserna i en sådan politik är att skapa och stimulera kompetensuppbyggnad genom en förstärkning av utbildningsväsendet, förbättring av kommunikationerna, ökade infrastrukturinvesteringar samt utveckling och förstärkning av de regionalpolitiska medlen. Örebro län, som befolkningsmässigt är Sveriges mittpunkt där järnvägar och vägar korsar varandra, skulle kunna utvecklas till ett betydelsefullt transportcentrum för hela landet, en satsning på utbyggnad av de Europa och riksvägar som går genom länet. Utbyggnad av tågtrafiken på Mälarbanan och snabbtågsförbindelse för persontrafik och terminal för godstransport på järnväg skulle kunna bidra till en för länet positiv framtidsutveckling. Därutöver krävs insatser i norr och väster av länet, det s.k. halvmånebältet, dels i form av inplacering i mera fasta och lämpliga stödområden, dels också särskilt riktade satsningar med anledning av effekterna av minskningen av produktionen i försvarsindustrin. Det finns också skäl att särskilt peka på samhällets ansvar för de orter som under lång tid svarat för tillverkning och underhåll av försvarsmateriel, orter som till mycket stor del byggt hela samhällsservicen och befolkningsprognoserna på försvarsbeställningar. Herr talman! Sammanfattningsvis: Det behöver omedelbart tas fram extra resurser för traditionella arbetsmarknadsåtgärder. Länsarbetsnämnden bör bli mera flexibel när det gäller användandet av pengar, länets strategiska läge i transporthänseende måste tas till vara, vägbyggen bör tidigareläggas, stödområdesplaceringen ses över och stöd och hjälp ges till orter, som har nödgats binda upp sig alltför mycket till försvarsindustrin.

Herr talman! Större delen av Sveriges yta utgörs av Norrland, som är en mycket produktiv del av vårt land. Skogen, malmen och vattenkraften är de bästa exemplen på vad Norrland bidrar med till det gemensamma hushållet och välfärden i vårt land. Norrlandsförbundet har beräknat att nettoexportvärdet per invånare i Norrlandslänen ligger 13 100--26 500 kr. över riksgenomsnittet. Då är ändå inte ''exporten'' av ung, välutbildad arbetskraft inräknad och inte heller det nettosparande som överförs söderut. Trots allt vad Norrland således betyder för hela vårt lands ekonomi får vi norrlänningar då och då ta del av ett synsätt som speglar total okunnighet om och direkt ointresse för våra bygder. Det är t.ex. inte länge sedan produktivitetsdelegationens delrapport ''Infrastruktur och produktivitet'' visade upp hårresande slutsatser, som gick ut på att all industri bör ligga där taxeringsvärdena är högst och motorvägarna strålar samman. Det är inte i Norrland och inte alls i Norrlands inland. De rapportörerna har nog inte hört talas om att svensk industri redan på 50-talet började söka sig ut till mindre orter i landet för att få lägre kostnader och stabilare arbetskraft. Överdirektören vid NUTEK har sagt rent ut: ''Det är inte önskvärt att skapa många nya arbetstillfällen i genuin glesbygd'', men han kommer ändå ihåg att ''i vissa av våra glesbygder finns naturresurser som måste utvinnas för vårt välstånds skull''. Med detta menas väl att de människor som arbetar med utvinningen av skogen, malmen och vattenkraften ändå kanske bör få en liten nådegåva. Vi vill inte ha några nådegåvor. Vi vill ha betalt för det vi säljer. Så enkelt är det. Vi har från centern år efter år krävt att något litet av de vinster som vattenkraftsföretagen gör genom att producera elkraft skall återföras till de kommuner där elkraften produceras. Vi betalar mer för elförbrukningen än vad folk gör söderut. För min hemkommun, Ragunda i Jämtlands län, skulle det här betyda mycket. Genom kommunen flyter Indalsälven. Kommunen är tio mil lång. För varje mil finns det ett kraftverk. Vi har alltså nio kraftverk inom vår kommun och bidrar således väldigt mycket till folkhushållet. Får vi ett öre per producerad kilowattimme elkraft, skulle det ge vår lilla fattiga kommun 50,71 milj.kr., detta enligt statistik från 1990. För hela Jämtlands län skulle det betyda en återbäring på 141,49 milj.kr. Vad ett sådant rättvisesystem skulle betyda för alla vattenkraftsproducerande kommuner är lätt att inse. Vi behöver dessa medel för regional utveckling i Norrland, och vi behöver dem alldeles särskilt just nu. Grannkommuner i Norge har en helt annan situation när det gäller samma sak. Det beror på att man där genom beskattning av vattenkraften tillför vattenkraftskommunerna stora belopp. Den regionalpolitiska utredningen föreslog i sitt betänkande, SOU 1989:55, att ett öre per producerad kilowattimme skulle återföras till de regioner där elkraften produceras. Tyvärr blev det tvärstopp hos den socialdemokratiska regeringen, som ansåg att frågan måste utredas ytterligare. Därför tillkom utredningen ''Beskattning av kraftföretag'', SOU 1991:8. Den utredningen anger att det när det gäller återföring av vattenkraftens vinster till de regioner där elkraften produceras inte finns några tekniska hinder. Därför har det bara berott på den politiska viljan, och jag kan försäkra att vi från centerns och från de vattenkraftsproducerande regionernas sida kommer att fortsätta vår kamp för att en rimlig del av vattenkraftens avkastning stannar kvar i de bygder där kraften produceras. Herr talman! Det måste bli slut på att bra ta för sig av Norrlands människor och naturvärden och inte betala för sig. Det liknar kolonialpolitik och rena rofferiet! Nu väntar vi, herr talman, på ett regeringsförslag i denna rättvisefråga.

Herr talman! Huvudämnet för dagen är arbetsmarknad och regionalpolitik. Det är det ämnesområde som har dragit till sig de i särklass flesta talarna under den allmänpolitiska debatten. Jag kommer i mitt anförande att ta upp problemen i Västmanlands län, dels det aktuella arbetsmarknadsläget och vad som behöver göras på kort sikt, dels nödvändiga åtgärder för att mera långsiktigt utveckla länet. Västmanlands län är fortfarande ett av Sveriges mest industrialiserade län. Eftersom den rådande lågkonjunkturen slår hårt mot industrin, drabbas Västmanland utomordentligt hårt av lågkonjunkturen. Varslen har varit många och omfattande. Ytterligare varsel och uppsägningar väntar. Länsarbetsnämnden och arbetsförmedlingarna gör stora insatser för att undvika varsel och uppsägningar genom att gå in med företagsutbildning. Det är en mycket angelägen åtgärd att i nuvarande arbetsmarknadsläge utnyttja möjligheten att höja kompetensen i företagen. Arbetslösheten fortsätter att öka i länet. Särskilt ungdomar i åldersgruppen 20--25 år har drabbats mycket hårt av arbetslösheten. De svarar för mer än 25 % av det totala antalet arbetslösa i länet. Det är därför glädjande att konstatera att arbetsmarknadsministern tar krafttag för att förbättra ungdomarnas situation. De förslag som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund tidigare i dag har presenterat kommer att avsevärt förbättra situationen för ungdomarna. Västmanlands län har särskilt stora bekymmer med byggsektorn. Arbetslösheten bland byggnadsarbetarna överstiger 25 %. Situationen är mycket allvarlig. Även om vi är medvetna om att länets byggsektor har haft en för stor kostym under de senaste åren, kan vi inte på något sätt acceptera den kraftiga neddragning och utslagning som nu sker i länet. Vilka åtgärder kan då sättas in för att förbättra situationen? För våra arbetslösa ungdomar förväntar vi oss att de åtgärder som arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund har föreslagit kommer att ge goda resultat. När det gäller byggsysselsättningen är det angeläget att olika anläggnings och byggprojekt snabbt sätts i verket. Mälarbanan är det stora projektet, men det tycks dröja innan det arbetet kommer att ge någon nämnvärd sysselsättningseffekt. Därför är det nödvändigt att starta projekt som snabbt kan ge en god sysselsättningseffekt. Det finns många angelägna vägprojekt som snabbt kan sättas i gång. När det gäller den egentliga byggsektorn finns det i Västerås ett stort byggprojekt som kan ge många byggnadsarbetare sysselsättning. Jag tänker på de nya och ändamålsenliga lokaler till högskolan som ett byggkonsortium med bl.a. Västerås kommun och ABB som intressenter vill bygga. Beskedet från regeringen har dröjt, men i går kom regeringens klartecken, och det är glädjande. Nu kan man sätta i gång bygget. Dessutom måste stat, landsting och kommuner tidigarelägga olika byggprojekt för att inte byggsysselsättningen skall minska våldsamt. En successiv nedtrappning av byggsektorn är nödvändig; kostymen är för stor, som jag sade tidigare, men nedtrappningen får inte ske på det drastiska sätt som nu tycks bli fallet i Västmanlands län. Jag har gett några exempel på åtgärder som snabbt kan komma i gång och som lindrar verkningarna av den besvärliga sysselsättningssituationen i länet. Herr talman! Jag vill också något beröra länets långsiktiga utveckling. Det arbetas intensivt på alla nivåer för en positiv utveckling av länet. Jag ser goda möjligheter till att man skall komma till rätta med länets problem och vända den negativa utvecklingen. Men det är nödvändigt med insatser från regering och riksdag. För Västmanlands del måste den högre utbildningen både breddas och fördjupas. Ett ökat antal högre utbildningar måste förläggas till länet, och fördjupningen skall ske i första hand inom den tekniska sektorn. Länet är ju starkt industrialiserat med många högteknologiska industrier med ABB i spetsen. Jag vill också understryka betydelsen av goda kommunikationer. Nästa stora projekt är byggandet av Mälarbanan. Det är också nödvändigt för en region att ha ett väl fungerande vägnät. De senaste årens väganslag till Västmanlands län har ej medgivit att angelägna projekt har kunnat genomföras i den takt som har varit nödvändig för regionens utveckling. Nu syns en ljusning. Den nya regeringen har insett betydelsen av att göra infrastrukturinvesteringar. Ytterligare en sak som är betydelsefull för länet, och som jag här vill beröra, är att Västmanlands län inte har fått del av någon av de statliga utlokaliseringar som har genomförts under 1970 och 1980-talen. Länet har inte ens fått kompensation för de nedläggningar av eller neddragningar i statliga verksamheter som har drabbat länet. Västmanland måste under 1990-talet dels få del av aktuell lokalisering av nya statliga verksamheter, dels få del av aktuell omlokalisering av statlig verksamhet. Herr talman! Satsningar på högskolan, satsningar på kommunikationer och satsningar på tjänstesektorn, både den privata och den statliga, kan ge Västmanlands län en långsiktigt positiv utveckling.

Herr talman! Vid det senaste månadsskiftet var arbetslösheten i Västernorrland 4,7 %. Arbetslösheten ligger således på en helt oacceptabel nivå och ökar dessutom på ett mycket oroande sätt. Den djupa lågkonjunkturen, regeringens privatiseringsiver och de återkommande indragningarna av statlig verksamhet i länet skapar stor oro för att ytterligare arbetstillfällen skall försvinna. Mot bakgrund av det mycket svåra arbetsmarknadsläget i Västernorrland är det nödvändigt att åtgärder snabbt vidtas för att arbetslösheten skall pressas tillbaka. Den största effekten på både kort och lång sikt fås genom satsningar på en utbyggnad av infrastrukturen, satsningar på utbyggnad av vägar och järnvägar. Det finns en lång rad samhällsekonomiskt mycket lönsamma projekt i Västernorrland som kan tidigareläggas i den nu rådande lågkonjunkturen. Jag hoppas därför innerligt att det snabbt blir praktiska resultat av regeringens vackra tal om stora satsningar på tidigareläggning av infrastrukturinvesteringar. Hitintills har de omtalade tidigareläggningarna mest resulterat i förseningar. Herr talman! Inom infrastrukturområdet finns det som sagt en lång rad projekt i Västernorrland som är väl värda att tidigarelägga. Jag nöjer mig här med att nämna de största projekten.

Enligt vägverket skulle man med ett tillskott på 100 miljoner med mycket kort varsel kunna starta vägobjekt i Västernorrland för sammanlagt 321 På flygets område finns det behov av att bygga en ny hangar på Midlanda för fyra nya flygplan. På järnvägsområdet finns det behov av stora satsningar som skulle ge utomordentligt stora vinster både regionalpolitiskt och miljöpolitiskt. Ådalsbanan. Vi anser också att det är hög tid att inleda projekteringen av Bothniabanan. Vid sidan av dessa angelägna infrastruktursatsningar finns det en stor mängd andra investeringsobjekt i länet. Vi socialdemokrater har i samarbete med länets kommuner och länsarbetsnämnden tagit fram en förteckning över objekt som kan startas med mycket kort varsel. Det rör sig bl.a. om ROT projekt för skolor och äldreboende. Om byggstarten av dessa skulle kunna tidigareläggas skulle det innebära stora positiva effekter för länets sysselsättning på både kort och lång sikt. Enligt en redovisning från länets kommuner finns det angelägna projekt för sammanlagt 1,3 miljarder. Det är alltså inte brist på uppslag till vad som kan göras. Herr talman! Jag har hittills talat mest om åtgärder som snabbt ger resultat. Jag skall nu säga några ord om den långsiktigt kanske viktigaste frågan för utvecklingen i Västernorrland. Högskolan har en utomordentligt stor betydelse för utvecklingen av länets näringsliv. Därför bör högskolan i Sundsvall/Härnösand ges kraftigt ökade resurser och utvecklas till ett universitet med fasta forskningsresurser. Herr talman! Västernorrland har en betydelsefull exportindustri som i likhet med andra exportföretag drabbats hårt av den nuvarande lågkonjunkturen. De företag som tidigare har haft en stor del av sin export riktad mot Östeuropa drabbas naturligtvis särskilt hårt. Konkurrenssituationen för de här företagen försvåras ännu mer av att konkurrenter från andra länder i många fall har betydligt lättare att få exortkrediter för sin öststatsexport. Detta leder till att företag, t.ex. Hägglunds i Örnsköldsvik och Sunds Defibrator i Sundsvall, får en onödigt besvärlig situation som leder till ökad arbetslöshet i ett redan mycket hårt drabbat län. Det är därför helt nödvändigt att exportkreditnämnden har en generösare syn på exportkrediter till länets företag när det gäller öststatsexport. Vid sidan av de positiva effekterna för Västernorrland skulle det också ha en mycket positiv effekt för de länder som är aktuella för exporten. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att än en gång uttrycka min förhoppning om att regeringens tal om tidigareläggningar snabbt omsätts i praktisk handling och att en betydande del av dessa åtgärder kommer Västernorrland till godo.

Herr talman! Den här debatten är uppdelad i olika ämnesblock. Det kan vara svårt att exakt veta inom vilket block det ämne som man väljer så att säga hör hemma. Ett område som är, och som under de senaste åren har varit, aktuellt för oss som kommer från de nordligaste länen är naturligtvis det område som Stina Eliasson tog upp i sitt anförande. Jag avser då möjligheten att ta del av vinsterna från vattenkraften i Norrlandsregionerna -- i Norrlandslänen eller, som det lyder i en del förslag, i en del kommuner. Jag ser att Stina Eliasson befinner sig här i kammaren. Därför tar jag chansen och ställer i början av detta mitt anförande, som skall bli kort, en fråga till henne. I sitt anförande sade hon att det var socialdemokraterna som genom sitt utredande hade svårt att komma framåt i den aktuella frågan. Men, Stina Eliasson, vi har verkligen ägnat mycket tid åt att grundligt gå igenom och utreda frågan. Utredningarna är både färdigbehandlade och remissbehandlade. Stina Eliasson sade: Vi kommer att fortsätta vår kamp. Därför undrar vi socialdemokrater vem centern kämpar mot i regeringen. Är det mot moderaterna, eller är det mot folkpartiet? Vilket parti är det som bromsar i den här frågan? Det är viktigt för oss att få besked. Vi har en synnerligen positiv inställning i det här avseendet. Det är hög tid att vi kommer till skott i denna fråga, som är så viktig för oss i de nordligaste länen. På det näringspolitiska området sker förändringar snabbt i vårt land. Det gäller inte bara de strukturförändringar som sker i de stora tunga och traditionella basnäringarna. Den hotbild som regeringen har målat upp gör det inte lättare. Enbart av ideologiska skäl vill man ju sälja ut de statliga företagen. Det handlar då om en produktion som vi av tradition anser vara av stor vikt och som vi anser bör få finnas kvar i landet. Det gäller t.ex. produktion som vi av beredskaps och sysselsättningsskäl behövt ha kvar. Jag skall senare här belysa effekterna av det som kan hända när regeringen och dess näringsminister inte intresserar sig för en produktion som är så viktig för vår samhällsuppbyggnad. Ovako Steel AB, numera ägt av SKF, är ett företag som tidigare var känt för sin långsiktiga planering och för att det utnyttjar sitt industriella kunnande på bästa sätt -- både för ägarna och för samhället. Men man har nu bestämt sig för att snabbt lägga ner stora delar av produktionen, bl.a. hela produktionen vid Ovako Profiler i Luleå. Och det gäller då anläggningar där man investerat närmare en halv miljard. I Ovako Profilers valsverk produceras till stor del järnvägsräls. Ovako är den enda tillverkaren i landet. I Europa i övrigt finns det bara en tillverkare till när det gäller de moderna 40 metersrälsar som används i Sverige. Det råder ju politisk enighet i vårt land om behovet av stora investeringar i vår infrastruktur, liksom om behovet av ett mångmiljardprogram för stora investeringar i järnvägsnätet. Visserligen är vi inte helt eniga om takten och om igångsättandet beträffande dessa investeringar. Klart är ändå att detta kommer att ske. Därmed vet vi att det, det är en självklar följd, när det gäller de här investeringarna kommer att behövas mer järnvägsräls. I nuläget köper banverket ca 40 000 ton räls årligen till en kostnad av totalt 160 miljoner. Detta behov kommer att snabbt bli större. Men det här stora behovet av satsningar på investeringar i infrastrukturen och av att detta genomförs under de närmaste åren inte är specifikt för Sverige. Nästan alla länder ute i Europa har beslutat att satsa hårt på en uppbyggnad av infrastrukturen. Främst gäller det då satsningar på järnvägsnätet. Det är alltså en snabbt uppåtgående konjunktur för rälsproduktion i Europa, och detta som en följd av de massiva satsningarna på en järnvägsutbyggnad. Över 1 miljon ton har nyligen beställts på den europeiska marknaden. Irland t.ex. har nyliget lämnat en order på 25 000 ton. I detta läge bestämmer sig således den svenska tillverkaren Ovako Steel för att lägga ner sin produktion av järnvägsräls. Därmed skapas en monopolsituation i Europa. Endast en tillverkare är kvar i Europa, Voest Alpin i Österrike. Det skall ses mot bakgrund av allt vad det kan innebära för prisbilden och efterfrågan. Sveriges näringsminister har helt överlåtit avgörandet i frågan på marknadskrafterna. Det i sin tur innebär att de svenska skattebetalarna kommer att få betala ett högt pris för dessa nödvändiga infrasturinvesteringar. Att passivt åse hur den svenska produktionen av järnvägsräls läggs ner i en tid då den behövs mer än någonsin vittnar om vad det är för kunskaper och framtidssyn som styr den borgerliga regeringens näringspolitik. Det är dags för näringsministern att ge sig ut i verkligheten och att börja intressera sig för näringspolitiken. Främst tänker jag då på den industriproduktion som behövs för att vi skall kunna klara uppbyggnaden av järnvägar och kommunikationer överlag. Visserligen kan man inte tvinga en producent att ha en tillverkning som producenten inte klarar av eller inte vill ha. Men här handlar det om en produktion som är så viktig att regeringen bör engagera sig och agera kopplare för olika ägarkonstruktioner. Svenskt Stål, där staten fortfarande har ett majoritetsägande, bör kunna vara en aktiv delägare i fråga om en fortsatt rälsproduktion. Det är inte fel att försöka, även om man misslyckas. Däremot är det fel att enbart sitta bakom sitt skrivbord på näringsdepartementet och hoppas, eller tro, att marknaden klarar alla problem. Om en sådan strategi får råda, tappar vi för landet viktig produktion.

Herr talman! Centern kämpar faktiskt för saker, inte mot. Jag sade inte i mitt anförande att vi kämpade mot någon. I stället sade jag att vi kommer att fortsätta vår kamp för att en rimlig del av avkastningen från vattenkraften blir kvar i de bygder där elkraft produceras. Det är bra att Sten-Ove Sundström mycket tydligt markerar att vi som kommer från Norrland är ense på den här punkten. Jag tror att vi faktiskt var det tidigare också. Men det är synd att den socialdemokratiska regeringen inte tog chansen och lade fram en proposition. Vi har ju väntat i många år på en rättvisereform i den här frågan. Den regionalpolitiska utredningen var på det klara med att vi skulle ha 1 öre per producerad kWh. Det var också vad man föreslog. Socialdemokraterna var också för detta. Men sedan började man tala om att det kanske var tekniskt omöjligt. Således tillsattes ytterligare en utredning under titeln Beskattning av kraftföretag. I den utredningen kom man fram till att det inte fanns några tekniska hinder. Men tydligen fanns det ett politiskt hinder för den socialdemokratiska regeringen att komma med en proposition i detta sammanhang. Jag är dock glad över att Sten-Ove Sundström är beredd -- den tolkningen gör i alla fall jag -- att kämpa i denna för Norrland så viktiga fråga. Vi behöver de aktuella pengarna, och särskilt nu. I dessa tider skulle det vara utmärkt att ha ett större riskkapital.
Herr talman! Jag håller med Stina Eliasson om att det är viktigt att vi får del av dessa vattenkraftsresurser. Det är oerhört viktigt för utvecklingen. Jag skulle naturligtvis också kunna fördjupa mig i historien och tala om hur vi skulle ha kunnat göra det här snabbare. Men, Stina, det är faktiskt ni som nu sitter på regeringstaburetterna. Jag vet inte hur det är med moderaterna och folkpartisterna. Om de inte hade lagt hinder i vägen borde ett förslag ligga på bordet. Utredningarna är klara och remissbehandlade. Vad som saknas är bara politikernas beslut. Det är alltså politikerna, de ansvariga i regeringen, som av någon anledning inte vill lägga fram ett förslag. Såvitt jag förstår finns det inga hinder för regeringen att lägga fram ett förslag för kammaren. Det tycks dock finnas brister i planeringen. Eller är det möjligen så, att någon bromsar i regeringsbyggnaden? Om det inte är så, borde vi som sagt av propositionsförteckningen se om det kommer ett sådant här förslag under våren. Handlar det kanske beträffande den kamp som Stina Eliasson här beskriver om en front av moderater och folkpartister som struntar i att det är så viktigt med ett förslag här?
Herr talman! Jag understryker ännu en gång att det här är både en viktig Norrlandsfråga och en viktig arbetsmarknadsfråga. Vi i centern har kämpat i denna fråga under väldigt många år. I länsstyrelsen i Jämtlands län -- där alla partier finns representerade -- har vi varit helt eniga. För att göra det lättare för den socialdemokratiska har vi t.o.m. tagit fram ett särskilt Jämtlandsförslag. Det skulle således kunna vara mycket enkelt att få fram en proposition. Sten-Ove Sundström, var centern än sitter, i opposition eller i regering, är den här frågan viktig för oss. Det är en kamp som vi kommer att föra, var vi än sitter, understryker jag igen. Det är mycket positivt för mig att känna till att socialdemokraterna, i Norrland i varje fall, ställer upp bakom detta. Men hur är det med de ledamöter i det socialdemokratiska partiet som inte är från Norrland? Ofta har det varit så med Norrlandsfrågorna att vi från Norrlandslänen som representerar centern har känt oss trygga därför att vi har haft hela vårt parti med oss. Hur är det med den uppbackningen i den här frågan från Sten-Ove Sundströms partikamrater i övriga delen av landet?
Herr talman! Jag konstaterar att jag och Stina Eliasson är helt överens om att vi bör få ta del av de här pengarna. Det jag däremot kan notera med bestämdhet är att Stina Eliasson undviker de verkliga problemen, och det är motståndet i den borgerliga regeringen. Vi socialdemokrater kommer att göra allt för att stödja ett sådant förslag. Men då krävs det, Stina Eliasson, att regeringen får fram det. Jag noterar nu att motståndet finns på högerflanken. Det är tydligen därför vi får vänta förgäves innan centern kan lyfta ett sådan här förslag från regeringen.

Herr talman! Ärade ledamöter! Jag tänker nu försöka att blicka ut litet över Europa. Vi har pratat om företagande i regionerna. Jag har kallat mitt ämne för Småföretagen i EG--Europa-perspektiv. Småföretagen är många och de har stor betydelse för det svenska och det europeiska näringslivet. De utgör totalt ca 99 % av de privata företagen i Sverige. Då räknar jag exklusive jordbruk. Småföretagen svarade 1990 för ca 59 % av den privata affärssektorns lönesumma. Jag syftar fortfarande på Sverige. Till denna kategori företag räknas de som har 0-- 199 anställda.

Dessutom bidrar företag med stora avgifter och skatter till vårt samhälle. Det gäller, herr talman, att värna om dessa företag, så att vi får behålla dem i landet. Det gäller dessutom att skapa förutsättningar för att nya företag skall kunna bildas, så att innovationer och affärsidéer kan utvecklas. Speciellt i s.k. dåliga tider, som vi nu med viss rätt anser att vi befinner oss i, är det dubbelt viktigt att nya företag får möjlighet att utvecklas. För att småföretag skall kunna utvecklas i Sverige och EG/Europa fordras förutom kunskaper i ekonomi, teknik, juridik, etc. även kunskaper i humaniora, dvs. språk och kultur. Där inbegriper jag historia. Det är viktigt att känna till kulturmönstret i de länder där man skall göra affärer, oavsett om dessa ligger inom Europa eller i andra delar av världen. Vi måste således erbjuda småföretagare utbildning inom bl.a. dessa områden. Vi måste så snart som möjligt anpassa inkomstskattesatserna till EG-nivå, från nuvarande ca 56 % av bruttonationalprodukten ner till drygt 40 %. Dessutom bör övriga skatter och lageravskrivningsmöjligheter anpassas till EG reglerna. Vi har, som ni vet, rätt höga energiskatter, vi har arvs och förmögenhetsskatter, som har diskuterats här i annat sammanhang. Bolagsskatten är relativt sett human, men totalt sett ligger vi mycket högre än EG-länderna. Kostnadsläget, som tack och lov är på väg ner i detta land, är fortfarande mycket högt. Vi behöver alltså ytterligare sänkning av det totala kostnadsläget för att våra företag skall kunna konkurrera på lika villkor, både inom Europa och i andra delar av världen. Detta gäller även jordbruks och skogsnäringarna, kan jag tillägga. En investerings och utvecklingsbank bör bildas av löntagarfonderna. Det har vi inom Ny Demokrati skrivit en motion om. Denna bank skall kunna bidra med riskvilligt kapital för olika affärsprojekt. Dessutom bör man ordna med insättarskydd för sparare inom bankväsendet och låta bankerna ha ännu mer fri konkurrens än vad fallet är i dag när det gäller utlåning. På det viset skulle ytterligare riskkapital kunna frigöras till bl.a. småföretagarna. I dag vågar eller får inte bankerna ställa upp med riskvilligt kapital i tillräcklig omfattning. Det är alltså regelsystemet som styr även detta. Herr talman! Jag har här belyst en del faktorer som har betydelse för småföretagare och föreslagit några åtgärder för att hjälpa småföretagen i stället för att stjälpa dem. I dag är det alldeles för många konkurser i vårt land. Dessa är förödande både privat och samhällsekonomiskt. De kan dessutom orsaka många personliga problem för både företagare och anställda. Dessutom har stora kreditförluster orsakats för banker, finansbolag och andra långivare den senaste tiden. Den utvecklingen måste vändas. Vi måste ge företagarna i Sverige framtidstro igen.

Herr talman! Jag tänker tala om svensk livsmedelspolitik inför EG-inträdet. Vårt land står inför ett förberedelsearbete, där svensk jordbruksnäring skall öppnas mot EG-marknaden. Jordbruksnäringen ingår inte i ett EES-avtal, utan här måste vi från grunden finna en bra infasning av svensk jordbrukspolitik i EG:s politik. För Sveriges del innebär ett medlemsskap i EG att vi inte bara får göra en anpassning av vår jordbrukspolitik, utan att vi helt och fullt måste anamma EG:s jordbrukspolitik. Jordbruket är därmed den näringsgren som påverkas mest av ett EG har ett gränsskydd mot tredje land, liksom ett prisfallsstöd som finansieras via EG:s budget. Skillnaden mellan vårt svenska system och EG:s är att vi skapar lönsamhet inom jordbruket genom högre livsmedelspriser, medan EG skapar lönsamhet genom att betala över budgeten, dvs. med en finansiering via skattesystemet. Under förutsättning att vi skall bibehålla en svensk produktion av högkvalitativa baslivsmedel -- och det skall vi -- måste de svenska livsmedelspriserna sjunka ner till EG-nivå. Detta är en förutsättning för att svenska livsmedel skall kunna konkurrera inom Sverige och på EG:s marknad. För att kunna upprätthålla en rimlig lönsamhet i svensk livsmedelsproduktion, måste alltså de lägre livsmedelspriserna kompenseras med lönsamhet över budget, på samma sätt som inom EG. Detta är en radikal finansiell omställning av jordbruksnäringens lönsamhet, som inte beaktades vid det jordbrukspolitiska beslutet i Sverige 1990. Det är mot denna bakgrund som regeringen har aviserat att frågan om ett arealstöd skall prövas som bas för lönsamheten. Denna budgetfinansierade basersättning måste införas i samma takt som vi av marknadsskäl, kanske genom GATT-förhandlingar och/eller EG-inträde, trappar ner livsmedelspriserna. Herr talman! Vidare föreskriver EG vissa miniminivåer för t.ex. hygieniska krav inom jordbruket och livsmedelsproduktionen. Varje land kan också ha en egna strängare bestämmelser vad gäller exempelvis djurskydd, etik, miljö och hälsoskydd. De högre ambitionerna skall vi vara rädda om i Sverige. Men också dessa kostnader måste i princip betalas över budget för att svenska företag skall få samma konkurrensförutsättningar som livsmedelsproducenterna inom EG. Mycket viktiga aktörer inom den svenska livsmedelsnäringen är de etablerade förädlingsföretagen och disributionskanalerna. Då marknaden mot EG öppnas kommer det att för dessa svenska livsmedelsföretag innebära en omställning som är större än för någon annan industri. Rationaliseringar är i full gång, och många har hunnit långt med att öka produktiviteten och intensifiera marknadsbearbetningen inför mötet med de storskaliga starka internationella livsmedelskoncernerna. Riksdagen måste ta ett ansvar för att dessa företag i samband med den nya konkurrenslagstiftningen får samma spelregler som de som gäller för företag inom EG-marknaden. Lagstiftningen får inte leda till att svensk industri kortsiktigt tvingas bryta ner sin kapacitet och struktur före inträdet i EG, för att efter EG-inträdet stå med en alltför liten kapacitet för att kunna bjuda en verklig konkurrens mot stora Herr talman! Den svenska företagsstrukturen måste redan nu betraktas ur ett EG-perspektiv, då man värderar dess marknadsdominans och roll på marknaden. Detsamma måste också gälla primärproduktionens omställning och lönsamhetens finansiering, också de skall betraktas ur ett EG-perspektiv redan i dag. Tack.
Herr talman! Tyvärr måste jag börja mitt anförande med att konstatera att regeringen och de partier som ingår i regeringen totalt har tappat intresset för jordbruket och de människor som är verksamma inom näringen. På annat sätt kan jag inte tolka frånvaron av såväl det ansvariga statsrådet som övriga borgerliga jordbrukspolitiker. Det är mycket märkligt med tanke på det stora intresse för denna fråga och den stora oro för näringens framtid som man visat tidigare, inte minst under förra året. Man måste ställa sig frågan: Har intresset svalnat nu när centern kommit i regeringsställning och fått jordbruksministerposten? Finns det möjligen interna problem inom regeringen eller problem mellan jordbruksministern och LRF som gör att man inte vill diskutera jordbrukspolitik? Böndernas uppslutning kring reformen är stor, och det borde finnas ganska goda förutsättningar för optimism och framtidstro. Det borde vara slut på spekulationerna om omställningen skall fullföljas eller inte, särskilt som regeringen faktiskt både i regeringsförklaringen och i årets budgetproposition deklarerat att omställningen ligger fast. Men spekulationerna fortsätter. Man kan läsa i olika tidningsartiklar uttalanden från LRF med olika krav på förändringar. Ingen återbetalning t.ex. av omställningsbidraget trots utebliven omställning är ett sådant krav. Ett annat är att spannmålsregleringen skall återinföras. Det innebär med andra ord en total förändring. Det är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att enigheten i fråga om omställningen var stor. LRF har också hela tiden deltagit i arbetet. Vi socialdemokrater står fast vid omställningen. Vi är övertygade om att det finns goda förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i vårt land. Det är också socialdemokraternas mål. Naturligtvis krävs stora insatser av varje enskild bonde. Det förutsätter goda kontakter med konsumenterna för att kunna få reda på deras krav, önskemål om utbud och kvalitet när det gäller livsmedelsprodukter. Det krävs mod för att våga satsa på något nytt. Detta kräver en trygg förvissning om att de politiska besluten ligger fast. I vår motion om jordbrukspolitiken kräver vi att den kommission som nu följer omställningen arbetar med den inriktning som även den borgerliga regeringen anvisat, att omställningsbeslutet ligger fast. Vi kräver också att regeringen fortlöpande skall redovisa uppföljningen för riksdagen. Vi är medvetna om att omställningen av jordbruket innebär stora påfrestningar för dem som är sysselsatta inom näringen. Men omställningen ger också nya möjligheter till utveckling av den svenska landsbygden. Därför är en ökad satsning på forskning och utveckling nödvändig. Vi tycker att de lant och jordbruksskolor som redan finns i olika län skall sammanföras så att s.k. gröna utbildningscentra kan skapas. Nya utbildningslinjer bör tillföras, t.ex. utbildning på hästsportens område, i djurvård och utbildning på miljöområdet. Där finns nära beröringspunkter, och elevunderlaget ökar. Hit bör också forskning och utveckling knytas i samarbete med högskolorna. Naturligtvis skall också fortbildningen av redan yrkesverksamma knytas till dessa gröna utbildningscentra. Det vore till stor skada för människor som har sin utkomst på landsbygden. Jag är uppriktigt sagt förvånad över att centern, som säger sig värna om landsbygden och dess utveckling, har gått med på det förslaget. I skogslänen och framför allt i glesbygden är de areella näringarna och anknutna förädlingsindustrier basen för att människorna skall kunna bo och ha sin försörjning i dessa delar av vårt land. Att sådana arbeten finns är också en förutsättning för att både den offentliga och den kommersiella servicen skall fungera. På jordbruksområdet är det därför viktigt att ett fortsatt livskraftigt jordbruk skall kunna behållas i de norra delarna av vårt land. Därför måste ett stöd till jordbruket i norra Sverige bibehållas. Stödnivån måste vara sådan att ett rationellt familjejordbruk blir lönsamt. Det finns ytterligare en viktig fråga som jag vill ta upp, frågan om jordbrukarnas sociala situation. En förutsättning för att vi skall kunna klara nyrekryteringen av unga jordbrukare är att vi har ett fungerande avbytarsystem. Den omställning av jordbruket som nu pågår innebär självfallet påfrestningar för de människor som blir berörda av omställningen. Det är därför nödvändigt att besluten ligger fast. Det behövs enighet hos alla aktörer inom jordruksnäringen. Vi måste motverka splittring och tvivel.

Fru talman! Sverige har konsekvent fört en säkerhetspolitik som syftat till att hålla landet utanför väpnade konflikter i vårt närområde. Att denna politik har varit framgångsrik bevisas främst av det faktum att Sverige icke direkt blivit indraget i något av de två världskrig som rasat omkring oss. En trovärdig säkerhetspolitik måste stödjas av ett försvar som genom sin omfattning, utrustning och utbildning inger respekt och samtidigt ger tydliga signaler om att vi har både vilja och resurser att möta ett väpnat angrepp. Ett skräckexempel på vad som ej får förekomma är den situation som Sverige befann sig i under inledningsskedet av andra världskriget. Under denna period hade det varit fullt möjligt för Tyskland, England, Frankrike eller Sovjet att med relativt små medel och insatser betvinga vårt land. Trots 1938 års förstärkning av försvaret var vi mycket militärt försvagade efter 1925 års nedrustningsbeslut. Det var alltså inte vår militära styrka den gången, 1939--1940, utan en mängd andra för oss lyckliga omständigheter som förskonade oss från det anfall som många trodde var oundvikligt. På grund av detta faktum blev regeringen dock tvungen att göra ett antal eftergifter gentemot den tyska regimen. Permittenttrafiken till Norge och transporten genom Sverige av Engelbrechtdivisionen är två bra, men för Sverige föga hedrande, exempel på vad ett svagt försvar kan leda till. Under krigsåren byggdes emellertid det svenska försvaret ut successivt. I augusti 1943 hade det fått den styrka som krävdes för att regeringen, trots tyska hot, skulle kunna besluta om ett upphörande av de tyska permittenttransporterna från Norge. Under dessa år byggdes även stora delar av den svenska försvarsindustrin upp. Man var väl medveten om nödvändigheten av att kunna rusta upp med inhemska vapen, eftersom de flesta importvägarna var stängda. Saab, Bofors -- nuvarande Swedish Ordnance -- och våra varv är goda företrädare för det grundmurade kunnande som byggdes upp och i vissa fall redan fanns, men som förstärktes under denna period. På grund av att vår försvarsindustri stadigt fortsatt sin utveckling under efterkrigstiden har detta lett till att landet i stort sett blivit oberoende av vapenimport. Därigenom har vi kunnat anpassa vårt försvar efter eget val. Det gedigna svenska vapenkunnandet har dessutom bildat en del av grunden till vår konstruktiva medverkan i det internationella nedrustningsarbetet genom att vi har kunnat uppträda självständigt på den internationella arenan. Det svenska försvaret har i dag vad avser försvarsmateriel en mycket hög självförsörjningsgrad, för närvarande ca 70 %, vilket väl belägger det faktum att vi har en kunnig, välutvecklad och högteknologisk försvarsindustri med stor spännvidd. Försvarsindustrin spänner över hela fältet, alltifrån det kvalificerade stridsflygplanet till system för markstridskrafter och försvarselektronik samt till ubåtar och en kustkorvett av absolut världsklass. För att denna tradition skall kunna upprätthållas är det viktigt att politikerna och företagen i samförstånd skapar de förutsättningar som krävs för detta. Swedish Ordnance, t.ex., måste få möjlighet att fortsätta utvecklingen av Bonus och Bamseprojekten, då dessa bidrar både till framtida arbetstillfällen och till att skapa udden på svensk spetsteknologi. Försvarsindustrins huvuduppgift har tidigare varit att förse det svenska försvaret med den materiel och utrustning som det har funnits behov av. Det svenska försvaret är emellertid för litet -- och nu dessutom krympande -- för att kunna tjäna som en enda marknad för industrin. Ökad export och ökat internationellt samarbete är ett måste för industrins överlevnad. Samarbete över gränserna mellan försvarsindustri i olika länder blir även en nödvändighet som följd av systemens komplexitet och därmed ökande kostnader. Den svenska försvarsindustrin står i dag på en sådan nivå att den är en mycket attraktiv samarbetspartner. Emellertid finns det problem som hämmar export och samarbete och som måste lösas, om vår försvarsindustri skall bli en trovärdig samarbetspartner på den internationella arenan. Som exempel kan nämnas att de författningsmässiga förutsättningarna för samverkan med utländska samarbetspartner måste förändras i positiv riktning. Det måste göras en översyn av den svenska vapenexportlagstiftningen i syfte att möjliggöra en ökning av sagda export. Det generella förbud som finns i dag måste tas bort. Vapenexport måste göras tillåten, och i stället bör man införa vissa undantagsregler. Staten kan i många fall hjälpa till genom att vara frikostig och ge exportbidrag. Vidare måste tillstånd medges i sådana fall där utländsk samarbetspartner vill handla med tredje land. Detta och mycket mer kan och bör göras för att man skall kunna säkerställa de arbetstillfällen som kan räddas inom den svenska försvarsmaterielindustrin och för att bana väg för dess framtida överlevnad. Det försvar som riksdagen skall fatta beslut om i vår skall utgöra landets försvar om 10, 15, ja, kanske ända upp till 20 år. Vem kan i dag med någon säkerhet säga hur vårt behov av ett militärt försvar och en väl fungerande försvarsindustri då är, när inte någon ens den 18 augusti kunde förutsäga läget den 19 augusti -- dagen för Moskvakuppen? Besluten om vårt försvar och vår försvarsindustri måste präglas av stabilitet, och får inte färgas av tillfälliga svängningar i det säkerhetspolitiska läget.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! Jag saknar representanter från regeringen, men med teknikens hjälp skall jag försöka att framföra mitt budskap. Här i kammaren har veckans viktigaste frågor debatterats, utan att det har varit någon nämnvärd uppslutning i dag från regeringen. Jag ber därför att arbetsmarknadsministern lyssnar noga. Det är kris i Sverige, och lönegarantin är ett av systemfelen. I en lågkonjunktur gör den för Sverige mer skada än nytta. Jag skall förklara genom att ta ett exempel. När företag är på väg mot obestånd, och en konkurs är det enda som återstår, kalkylerar man med lönegarantin. Vid en konkurs får de anställda som bekant under sex månader sina löner och bil och telefonförmåner betalda genom denna garanti. De leverantörer som varit godtrogna får i stället ta den ekonomiska smällen, vilket leder till att leverantörernas förluster blir onödigt stora. De tvingas därför att göra extra höga pålägg på sina varor och tjänster. Högre priser leder till att seriösa leverantörer konkurreras ut -- det finns exempel från taxinäringen på hur det har gått till --, vilket i sin tur leder till arbetslöshet. Den statistik som jag kunde ta del av i veckan visar att 6 % av de manliga kassamedlemmarna i landet är arbetslösa -- det är den senaste statistiken. Det behövs systemförändringar för att samhället skall kunna förändras. Åtskilliga sunda företag har också tvingats i konkurs, eftersom de kunder som har köpt deras varor har gått i konkurs. Detta ökar påfrestningarna på lönegarantins resurser. Fru talman! Att ta ut löneavgifter från sunda företag och samtidigt ge pengar som lönegaranti till bl.a. misskötta verksamheter är förödande om man vill uppnå en ökad produktivitet. Det är hög tid att införa sunt förnuft vid förändringarna av lönegarantin. milj.kr. i förlust. Så här kan det inte få fortsätta. Jag ber arbetsmarknadsministern, trots att han inte är här, att stoppa missbruket av lönegarantin. Mitt förslag är att ge de anställda arbetslöshetsersättning och att maximera utbetalningen till högsta gällande arbetslöshetsersättning under sex månader. Det kan väl inte vara meningen att företag som behöver minska sin verksamhet alltid skall vara tvungna att gå i konkurs för att de anställda skall få de bästa lönevillkoren. Ompröva förslaget -- som man på TV hade tagit del av i går -- om att ge 200 000 kr., som är en för hög gräns under sex månader!

Med anledning av Claus Zaars efterlysning av arbetsmarknadsministern, vill jag erinra om att arbetsmarknadsministern har deltagit i debatten tidigare i dag under avsnittet Arbetsmarknad, regionalpolitik m.m.
Fru talman! Följer man riksdagens arbete märker man att riksdagen är bra på att titta framåt och förklara hur saker och ting skall bli. Det skall bli en bra skola, försvar osv. Det går att ha litet delade meningar om hur långt fram man skall se. Men riksdagen är klar över vad som skall ske framöver, och det skall bli bra. Däremot är inte riksdagen lika bra på att analysera hur det sedan blev. Hur var det då, och hur blev det sedan? Riksdagen talar ofta framåt, men riksdagen har dåliga förutsättningar att granska nuläget. Jag brukar jämföra med provflygplan. Där finns 300 olika mätinstrument, och man kan se precis vad som händer. Har riksdagen sådana känningar att man kan avgöra vad som skall mätas? Det gäller inte antalet skollokaler, lärare eller hjälpmedel. Frågan är om ungarna lär sig vad det är tänkt att de skall lära sig. Hur fungerar det ute i vården? Riksdagen är dålig på att ta reda på det. Den information riksdagen får kommer mestadels via budgetprocessen. Det är en ganska långrandig historia som alltid passerar centrala myndigheter. Jag upplever dem ofta som ett filter mellan verkligheten och människorna. Jag är både ledamot i ett utskott och riksdagsrevisor. Det är två oerhört olika världar. Utskottet har att reagera på propositioner och motioner för att sedan avge ett betänkande till den tidpunkt som talmanskonferensen har bestämt. Notera att det är alltid fruktansvärt bråttom. Önskemål kommer om att få lyssna på utomstående, men svaret är alltid att utskottet inte hinner. Jag upplever ofta att ärendet inte har blivit riktigt genomarbetat. Vi riksdagsrevisorer kan alltid välja vad vi vill titta på och dessutom ta den tid vi behöver. Det är en helt annan känsla. Vi vet att ärendet är färdigbehandlat. Jag upplever att riksdagen, dvs. utskotten tillsammans, borde fundera på de erfarenheter som finns. I mycket handlar det om planhushållningsproblem. Det kan sedan gälla vård, utbildning eller försvaret. Det är i grunden samma problem. Det gäller att få kunskap om hur aktörerna fungerar, dvs. hur tjänstemännen, ämbetsverken och de stora professionerna fungerar. Det kan vara jurister, läkare, lärare osv. De har ett stort inflytande tack vare den legitimitet de har i sin profession och egna starka värderingar som de vill utveckla. Riksdagen kommer mycket i efterhand. Fru talmannen sitter som ordförande i riksdagsutredningen där många av dessa frågor berörs. Jag tycker att det är angeläget att riksdagen ställer sig frågan vilka de viktiga besluten är som riksdagen skall syssla med. Vad skall de besluten grunda sig på för kunskap? Det måste vara kunskap som hämtas mer direkt från verkligheten, i stället för att låta myndigheterna få den oerhört centrala roll de har. Hur kan det komma sig att svenska myndigheter är så oerhört starka? Det går tillbaka till Axel övriga världen är normalt departement och myndigheter detsamma. I dag är det så, att om ett statsråd försöker påverka verkligheten blir han anmäld till konstitutionsutskottet. Här har vi alltså problemet med verksledningen. Hur skall myndigheter styras? Jag upplever att det lilla landet inte har resurser för både en organisation som tar fram kunskap och en som driver verksamheten, utan det får bli samma. Den myndighet som i dag fungerar som sektorsansvarig, och därmed ansvarig för vad som händer från statens sida, är den myndighet som skall servera oss underlaget. Det är klart att det inte går att skilja dem åt. Myndigheterna är säkert mycket medvetna om vad de tycker att politiker bör få veta eller inte. De kan mycket starkt ''färga'' beslutsunderlaget. Ett vanligt riksdagsutskott med två tre handläggare, som dessutom väsentligen är utbildade på att skriva betänkanden så att attsatserna blir rätt formulerade, har små möjligheter att hjälpa ledamöterna att se vad som händer ute i verkligheten. Departementen är också små. Ett departement med t.ex. 20 myndigheter under sig har ett fåtal handläggare, medan myndigheterna kan ha 50--100 Dessa internationellt sett mycket starka myndigheter, professionerna och andra organiserade särintressen, gör att riksdagen kommer i ett slags underläge. Det vore angeläget att inte bara diskutera sakområden, utan också riksdagens egen roll och förmåga att fungera. Det här skall inte göras till något konstitutionellt problem -- ett lagstiftningseller juridiskt problem. Det är fråga om hur ett folkvalt organ skall kunna fungera som människornas representant. Vi har här ett slags planhushållningssystem utan central styrning. Det är lite märkligt. Skall det då vara målstyrning eller skall det fortfarande vara regelstyrning? I går var det ett mycket intressant seminarium hos riksdagsrevisorerna om dessa frågor. Denna diskussion förs i riskdagsutredningen och hos revisorerna. Men kammaren själv borde också diskutera dessa frågor -- tvärs över utskottsgränserna. De problem som finns är i stor utsträckning densamma. Hur kan riksdagen, med utgångspunkt i verkligheten, påverka vad myndigheter gör? Det är för litet av systemtänkande här i riksdagen och för litet av utbildningsverksamhet. Jag upplever det som en stor brist i riksdagsarbetet.

Fru talman! Ärade lyssnare och läktare! Jag tackar för förtroendet att få Gunnar Biörcks roll att sammanfatta debatten som har pågått i tre dagar. En bild säger mer än tusen ord. Det är ett gammalt välkänt ordspråk. Jag gjorde ett överslag när jag läste snabbprotokollen från de tidigare dagarnas debatt. Det är fråga om ungefär 24 000 ord som har sagts. Det vore ganska roligt att få se de 24 bilderna i stället. Jag efterlyser andra medier än det skrivna ordet i riksdagen och i vårt arbete. Är det inte dags att sluta skylla på den vackra vävnaden och att riksdagstrycket inte kan handha bilder osv.? Jag tycker att vi borde leva i en mer modern tid även här i riksdagen. Att det är svårt att handskas med den rörliga bilden fick jag erfara när jag försökte väcka en motion i form av en videofilm. Det gick inte för sig. Men, det finns en framtid. I onsdags var jag och besökte Bernt i kontrollrummet och tittade på tekniken. Bernt, är du med oss? Det finns mycket fina lösningar och tekniska saker i huset. Det borde gå att få litet mer liv i debatten genom att visa staplar, diagram, bilder osv. En annan idé som jag grunnar på är att använda den interna TV-kanalen utöver debatterna i kammaren. På givna tider skulle filmsnuttar kunna sändas från utskottsresor, interndokumentärer och filmer från organisationer, t.ex. naturvårdsverket som vill informera om miljömärkta varor. T.ex. kl. 14.00 kunde sådana filmer visas, och så kan var och en titta på sitt rum. Det skulle vara ett billigt och enkelt sätt att få ut information till riksdagsledamöterna. Videofilmer från utskottsresor måste kanske föregås av en annan idé, nämligen att ställa högre krav på dem som reser att lämna mer dokumentation. Kanske utskotten kunde dela på sig vid resorna, och alla i riksdagen skulle få del av fler resmål. Det som ibland benämns politikerförakt har sina rötter i att folk känner sig utanför det pågående arbetet i riksdagen. Det gäller att i större utsträckning försöka förmedla vad som händer här till folk. Nu direktsändes partiledardebatten i onsdags, och det är bra. Men de flesta människor arbetar kl. 9.00 på morgonen och kan då inte titta på TV. I floran av debattregler skulle mycket vinnas på att göra debatten mera massmedial. Inledningsvis skulle varje partiledare kunna få ett två minuter långt anförande. Detta kallas inom film för anslag och presentation. Själva debatten står sedan för konflikt, upptrappning osv. I film talar man sedan om avrundning och avslutning. Det kunde lämpligtvis vara en minut vardera för partiledarna. Jag tror att det skulle åtminstone ge tittarna en litet roligare situation. Jag tror vidare på ett veckomagasin på vettig sändningstid, där man presenterar vad riksdagen har uträttat under veckan som har gått -- ett program som Magasinet t.ex., som handlade om oss i riksdagen. Där kunde man ta upp vilka lagar som har ändrats, statistik om konjunkturer, det finansiella läget osv. Det kan vara glimtar från debatter och frågestunder, roliga episoder eller historiska återblickar. Då och då kanske statsministern ges utrymme att kommentera en aktuell fråga utan att det behöver väcka så stort rabalder. Det kan förstås bli problem med finansieringen. Ett sätt är att köpa sändningstid i någon TV-kanal. Det kan bli dyrt. Ett annat sätt, som är mera troligt, är att man tillsammans med en TV-kanal producerar ett program med en profil som gör att det kan vara ett sätt för TV-kanalen att konkurrera om tittarna. Fru talman! Jag tycker att vi kunde försöka utreda dessa förutsättningar. Sedan Gutenberg kom med trycktekniken för flera hundra år sedan har mycket hänt på litteratursidan. Vi har fått bibliotek, akademier, nobelpris och litteraturfrämjande. Vi har läsning och skrivning som obligatoriska ämnen på skolschemat. Nu lever vi i en värld där vår konsumtion av medier i andra former än det skrivna ordet ökar mer och mer, inte minst bland barn och ungdom. Vi får inte blunda för detta eller försöka hålla det tillbaka. Det är bara att acceptera och med positiva krafter ta del av den förändring som sker och skapa förutsättningar för en ökad förståelse av TV och video i massmediesamhället. Kanske är det dags för ett videofrämjande, som kunde verka för förändringar av attityden till TV och video och se över utbildningsbehov, användningsområden osv. Vi ser nu försök i vårt samhälle till att släppa medierna fria. Det är en balansgång som är nog så svår. Tungan måste hållas rätt i mun. Att nu ge TV 4 och Stenbeck möjligheten att sända reklam som enda markbaserade TV-kanal skapar på sitt sätt ett nytt monopol, som kanske är än värre. Som alla vet finns det dessutom ett nära samarbete mellan TV 4 och TV 3. Vi föreslår att man säljer ut TV 2 och satsar på Kanal 1 som den verkliga Sverigekanalen. Den skall vara reklamfri och arbeta med svensk kulturspridning och svenska produktioner i så stor utsträckning som möjligt. Att sälja ut TV 2 i dag kunde lätt bli fel eftersom vi, till skillnad från andra länder, inte har någon begränsning av ägandet av fria massmedier. T.ex. Mr Stenbeck skulle kunna köpa även denna kanal, och då ha tre kanaler av fyra. Låt oss därför tillsätta en snabbutredning, som skulle arbeta utifrån grundsynen att största möjliga yttrandefrihet liksom största möjliga konkurrens skall råda -- det gäller att göra en avvägning mellan dessa båda faktorer. Utredningen skulle lägga fram ett lagförslag om hur ägarkoncentrationen skall kunna begränsas. Detta är ett stort ämne, och det finns en rad intressanta frågor. Låt mig sammanfatta vad jag har sagt. Ge oss bättre förutsättningar för att i kammaren visa bilder, overhead-bilder och kanske även video. Låt oss undersöka intresset för att använda vår egen TV-kanal i huset på ett roligt och effektivare sätt. Utred förutsättningarna för att via TV sprida mer om det arbete vi uträttar i riksdagen till folk ute i stugorna. Utred möjligheterna för ett video och TV-främjande. Snabbutred lagstiftningen mot ägarkoncentration inom massmedia och verka för en minskning av det statliga ägandet av TV och radiokanaler. Fru talman! Får jag med dessa ord önska alla en trevlig helg och tacka för ordet.